Herr talman! Offentlighetsprincipen har gammal hävd i vårt land. Den är en hörnsten i ett fungerande rättssamhälle och finns lagfäst i våra tryckfrihetsförordningar av 1766, 1812 och 1949. Den bärande idén bakom offentlighetsprincipen är att den skall reglera den enskildes situation visavi statsmakterna. Den skall ge möjlighet till insyn, kunskap, medbestämmanderätt och kontroll. Därigenom kan man minska eller undanröja statsmaktens möjlighet till maktmissbruk och godtycke. Här skall man inte heller förbise pressens roll för upprätthållande av offentlighetsprincipen. Det har alltid funnits vissa inskränkningar i offentlighetsprincipen. Vissa regler har alltid gällt om tystnadsplikt, betingade i första hand av utrikesoch säkerhetspolitiska skäl, av nödvändigheten att beivra brott och av den enskildes rätt till integritet. Sedan våra tryckfrihetsförordningar lagfästes har utvecklingen av samhället gått långt. Vi har under de senaste decennierna fått en ansenlig ansvällning av den offentliga sektorn. I och med det har vi fått behov av uppgiftslämnande från enskilda människor. Vi har fått en offentlig statistikverksamhet, en databearbetning som följd därav, tekniska möjligheter till lagring och framplockning av uppgifter om enskilda människor. Vi har fått ett material under offentlig kontroll av stort omfång — kvalitativt och kvantitativt — och en teknik att handha det materialet. Här blir skyddet för den enskilde individens integritet av väsentlig betydelse. Situationen när det gällde offentlighetsprincipen var betydligt enklare 1766, då man lagfäste vår första tryckfrihetsförordning I dag har man att ta hänsyn till den enskilde på två sätt. Å ena sidan står det intresse som offentlighetsprincipen gav uttryck för, nämligen rätten till insyn. Å andra sidan står det intresse som den moderna utvecklingen har tvingat fram eller accentuerat, dvs. rätten till skydd för den personliga integriteten. När det gäller lagstiftningen på detta område är det därför av oerhört stor betydelse att balansera offentlighetsprincipen mot den enskildes anspråk på diskretion. Men när man rör sig med dessa frågor skall man hela tiden komma ihåg att det är offentlighetsprincipen som är den grundläggande. Den är nödvändig för att ett demokratiskt samhälle skall kunna fungera. Tystnadsplikten får inte sträckas utöver vad hänsynen till den enskilde kräver. Tystnadsplikten får inte under åberopande av hänsyn till den enskilde ge möjlighet till maktmissbruk. Det är tystnadsplikten som skall pre ciseras i vad gäller vem som skall bestämma om tystnadsplikt, inom vilket område, i vilket ämne och vem som skall åläggas tystnadsplikten. I dag har konstitutionsutskottets majoritet avstyrkt det i propositionen 8 framlagda förslaget om delegation från riksdagen till regeringen av rätt att förordna om tystnadsplikt. Meningsskiljaktigheten är inte så stor som det kanske kan förefalla, vilket de två föregående talarna också betonade. Vad vi från oppositionens sida säger nej till är en generell delegation i dag till regeringen, som skulle gälla för en begränsad tid av ett, kanske högst två år. Vi säger ja till att riksdagen i den mån det under denna tid behövs delegation i speciella frågor i enskilda fall skall kunna ge sådan delegation genom beslut. Vi säger vidare ja till en utredning om tystnadsplikterna som kan läggas till grund för en diskussion i samband med att resultaten från de nu pågående tre utredningarna läggs fram - massmedieutredningen, offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén och frioch rättighetsutredningen. Skillnaden mellan vår ståndpunkt och utskottsminoritetens gäller alltså en begränsad tidsrymd från nu fram till dess utredningsresultaten ligger färdiga om ca ett år. Som framgått av de tidigare anförandena gäller den kontroversiella frågan i dag de s.k. oreglerade tystnadsplikterna. Som en vetenskaplig författare uttryckte sig före 1975 så har vi bestämmelser om tystnadsplikter litet varstans i våra författningar. Redan det uttalandet visar hur osystematiserade våra bestämmelser om tystnadsplikter har varit. Dessutom har det gällt tystnadsplikter som icke varit fästade på papper, icke varit inskrivna i författningar av någon valör. Det har varit tystnadsplikter som ansetts gälla på grund av omständigheter, allmänna grundsatser, sakers natur etc. Vad är det nu som har aktualiserat dagens proposition? Jo, sedan den nya regeringsformen trädde i kraft den 1 januari i år gäller också övergångsbestämmelserna i punkt 6. Enligt dessa skall de tystnadsplikter bestå som är reglerade i författning. Punkt och slut.

Syftet med den proposition som i dag ligger på kammarens bord är alltså att ge regeringen och genom regeringens vidare delegation kommuner, statliga myndigheter etc. möjlighet att skriftligen förordna om dessa hittills oreglerade tystnadsplikter och därmed koppla på straffsanktionen i brottsbalkens kap. 20, §3. Det jag i fortsättningen kommer att säga berör givetvis inte frågan om tystnadsplikt för personal vid domstolarna. Förslaget på den punkten har i sak icke på något stadium varit kontroversiellt. Det har varit alldeles självklart för oss i utskottet att domstolsbiträden och andra tjänstgörande vid domstol som inte avlagt domared skall vara bundna av tystnadsplikt. Vi har väl inte ansett att risken har varit så stor för brott mot denna tystnadsplikt att man behöver en hel proposition enbart därför. Den har ju inte tidigare varit lagfäst. En reflexion som inställer sig av sig självt i förbigående när det gäller kopplingen av de oreglerade tystnadsplikterna till straffsanktionen är givetvis att vad som stadgas i brottsbalken ju endast är en rättspåföljd. Där står vad som händer om man bryter mot en tystnadsplikt, dvs. som allmänt straff står i första hand fängelse. Regeringen har väl inte i andra sammanhang menat att fängelsestraff skulle vara nödvändigt för laglydnaden när det gäller en dylik typ av brott. Men kanske är det kopplingen till avsättning och suspension som är det väsentliga i paragrafen. I diskussionen om nödvändigheten och lämpligheten av att under en övergångsperiod i väntan på utredningsresultat reglera tystnadsplikterna har man framhållit att det kunde hända olyckor av diverse slag under denna korta tid. Mot detta kan åtskilliga skäl åberopas. Vad gäller de oreglerade tystnadsplikterna har det före den 1 januari 1975 rått en betydande vaghet och osäkerhet beträffande vilka tystnadsplikter som har gällt och vad deras innehåll varit. Det är något som man inte skall förbise. Om man redan före den 1 januari 1975 inte säkert visste vilka av de oreglerade tystnadsplikterna som gällde, kan man ju också ifrågasätta vilken betydelse straffsanktionen hade. Hela denna vaghet och osäkerhet på området skall tas med i bedömningen. Vidare kan man fråga sig vilken skillnad det gör för den enskilde tjänstemannen att kopplingen till straffsanktionen avskaffas den 1 januari 1975. Förutom straffsanktionen måste man nämligen laborera med begreppet arbetsetik. Jag tror för min del att arbetsetiken på detta område har väl så stor betydelse som straffsanktioner med fängelse i straffskalan. Att tro att en arbetsetik skulle upphöra att fungera under en så kort tid som ett år är att ha överdrivna farhågor. Också när det gäller den oreglerade tystnadsplikt som man har knutit till de sekretessbelagda handlingarna kan vagheten framhävas. Det har alltid rått en viss oklarhet i fråga om vad som i de sekretessbelagda handlingarna skulle omfattas av den oreglerade tystnadsplikten. Detta är argument som man kan framföra mot nödvändigheten av att redan detta år för en övergångstid till regeringen delegera möjligheten att bestämma om tystnadsplikter. När det sedan gäller lämpligheten har man på socialdemokratiskt håll hävdat att det som man begär egentligen inte är någon förändring i förhållande till läget före den 1 januari 1975. Det som man begär är — säger man — endast en möjlighet för regeringen att vidmakthålla det rättsläge som rådde före den 1 januari 1975 beträffande de oreglerade tystnadsplikterna. På den punkten är jag av teoretiska skäl rätt oppositionell. Jag menar nämligen att redan det förhållandet att man skriftligen i författningar för in tystnadsplikter, som tidigare inte har stått på papperet, innebär en förändring som givetvis i första hand är av formell art men som också kan komma att få materiell betydelse med tanke på hur svaga de oreglerade tystnadsplikterna har varit. I en precisering av vaga tystnadsplikter måste ligga en risk för en utökning eller över huvud taget en förändring av dessa. Visserligen kan det ha varit så som framhålles på s. 25 i betänkandet, där utskottet som väsentligt vid bedömningen som en första punkt framhåller att det inte är fråga om att ge regeringen några nya befogenheter i förhållande till vad som tidigare gällt. Någon garanti för att det i verkligheten skulle bli så kan inte lämnas på grund av vagheten på området. Sedan är det viktigt att framhålla den allmänna straffrättsliga principen att ett minimikrav, när man författningsmässigt reglerar någonting som skall kopplas till en straffsanktion, är att hela den brottsliga gärningens innehåll skall kunna fastställas i förväg. Det här området med de oreglerade tystnadsplikterna är besvärligt och snårigt, men det hindrar inte att man gör det bästa möjliga av situationen. Och det bästa möjliga i den här situationen är att vänta på utredningsresultaten, att vänta med att koppla straffsanktionen i brottsbalken till tystnadsplikterna till dess att man har ett så pass utförligt material att man kan precisera dem. Frågan om offentlighetsprincipen kontra tystnadsplikten kan i dag bli kontroversiell för den enskilde, som ju kan ha ett intresse både av offentlighetsprincipen och av tystnadsplikten. För att anknyta till de grundläggande linjerna kan man i anslutning till förslaget om en övergångstid av ett till två år fråga sig: Hur viktigt är det för den enskilda människan med en delegation till regeringen att besluta om tystnadsplikter redan under en övergångsperiod? Ordföranden i konstitutionsutskottet talade om en s.k. provisorisk lag —- jag säger så kallad, eftersom provisoriska lagar egentligen inte finns. Man kan stifta en lag och under hand säga att den skall gälla så och så länge, men riktigheten av att tala om provisoriska lagar ifrågasätter jag. Jag delar alltså inte ordförandens i utskottet åsikt att det skulle behövas ett skydd för den enskilda människan mot intrång i integriteten under en övergångsperiod. Jag tror att det är betydligt mera angeläget för henne att få utredningarna färdiga snabbt. När utredningsresultaten väl ligger på bordet kan man nämligen överblicka hela detta besvärliga område och diskutera den stora, principiella frågan: Vad är nödvändigt för att skydda den enskildes integritet när den kommer i konflikt med offentlighetsprincipen? Förslaget om tystnadsplikt i propositionen 8 är så till vida unikt som det gäller den enda fråga inom området för den enskildes frioch rättigheter som kan delegeras från riksdagen till regeringen och från regeringen till annan myndighet och alltså innebär det enda intrånget i dessa frioch rättigheter. Beträffande övriga frioch rättigheter gäller att de kan begränsas endast genom lag. Den framlagda propositionen gäller alltså frågan om fördelning av normgivningskompetensen mellan riksdagen, regeringen och underordnade myndigheter i ett speciellt fall, nämligen beträffande tystnadsplik ten. Bakgrunden till propositionen är de nya reglerna om kompetensfördelning i 1974 års regeringsform, enligt vilka riksdagen ensam skall besluta inom ett område som är större än det tidigare området för samfälld lagstiftning. Enligt uttalanden i förarbeten var avsikten att man i princip skulle behålla tidigare praxis. Det område som tidigare var föremål för samfälld lagstiftning skulle alltså ungefär motsvara det område som i dag är föremål för riksdagens lagstiftningsmakt. Men på grund av regeringsformens utformning har det blivit så att det område som nu ligger under riksdagens egen kompetens är avsevärt större. Av den anledningen skall man försöka få en ungefärlig överensstämmelse genom att riksdagen efter hand skall delegera lagstiftningsmakt till regeringen. Nu kan det kanske vara en tankeställare i dag att detta är en viktig fråga just därför att den kommer att följas av flera liknande, vilka alla kommer att gälla delegation av lagstiftningsmakt. Viktigt är naturligtvis att riksdagen förutsättningslöst behandlar och tar ställning till varje fråga om delegation av lagstiftningsmakt. Det är givetvis inte alldeles säkert att riksdagen vill följa tidigare praxis vid kompetensfördelning i varje enskilt fall. Detta kan behöva diskuteras, och jag tror inte att man helt allmänt skall haka upp sig på att en fråga om delegation till regeringen innebär ett återställande av den gamla balansen. Jag tror att man i varje enskild delegationsfråga förutsättningslöst skall diskutera sig fram till hur man vill ha det. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den här debatten gäller inte bara själva lagen om tystnadsplikt. Den handlar också om hur vi skall fatta de beslut som rör grunderna för det öppna samhället och för demokratin. Det är klart att vi kan improvisera med s.k. provisoriska lagar. Visst kan vi låta bli att utreda de lagkomplex som riksdagen skall fastställa. Och vill vi, så kan vi strunta i all samordning och all överblick, ta en bit i sänder när regeringen behagar förelägga riksdagen sina förslag. Har vi den inställningen så förstår jag reservationen och socialdemokraterna i konstitutionsutskottet. Man kallar sitt förslag ett provisorium, fastän det begreppet inte finns i svensk lagstiftning. En lag gäller till dess den har avskaffats, om den inte är tidsbegränsad — och det har reservationen inte föreslagit. Och visst kan vi fatta beslut först och börja utreda sedan; det är också reservationens linje. Samordningen kan vi naturligtvis strunta i om man vill förvandla riksdagen till någon sorts instans för expedition av regeringens propositioner. Majoriteten i konstitutionsutskottet tycker alltså inte så och har därför inte kunnat följa reservationens förslag om bifall till propositionen och de mindre ändringar som man velat göra i den. Vi vill i dag avslå propositionens förslag om tystnadsplikter. Flera av skälen för vår hållning har redan anförts av Gustaf Jonnergård och Ulla Jacobsson. En viktig synpunkt för utskottets majoritet är samordningen med an nan lagstiftning. Vi befinner oss i en unik situation i vad gäller de lagar och grundlagar som har anknytning till tystnadsplikterna. Våren 1976 skall vi fatta det första, vilande beslutet om en ny massmediagrundlag som ersätter tryckfrihetsförordningen. Våren 1976 skall vi troligen besluta om en ersättning för den nuvarande sekretesslagen. Våren 1976 skall vi fatta det första beslutet om nytt frioch rättighetskapitel i regeringsformen. De grundlagarna och lagarna utgör förutsättningarna för lagen om tystnadsplikt. Naturligtvis skall också en sådan lag beslutas på våren 1976. Jag skulle kunna förstå att man vill bryta ut lagen om tystnadsplikt ur dess sammanhang under en enda förutsättning: att denna lag hade varit så grundligt utredd att vi redan från början vetat att andra lagar och grundlagar inte kunnat rubba vår syn på tystnadsplikterna. I så fall skulle vi naturligtvis kunna lägga den här brickan på plats innan vi tar upp de andra bitarna. Men förslaget till lag om tystnadsplikt är över huvud taget inte utrett. I juni 1973 visste vi hur den nya regeringsformen skulle se ut. Regeringen rörde inte en fena för att ta itu med frågan om tystnadsplikterna. Ingen utredning tillsattes. Inga direktiv utarbetades. Inga överläggningar hölls. Inga uttalanden gjordes om inriktningen av en kommande lagstiftning. Först mer än ett år senare kom det fram en bedrövlig departementspromemoria. Den ville införa radikalt nya tystnadsplikter, som också skulle förbjuda folk i förvaltningen att ta kontakt med pressen. Promemorian genombröt på avgörande punkter det viktiga meddelarskyddet. Den blev grundligt sönderskjuten — inte ens regeringen kunde vidhålla den. Så improviserade man ännu en skiss och gjorde den till proposition. Och så har utskottets minoritet petat i det utkastet i ännu en omgång för att göra det mera smakligt. Men utreda tystnadsplikten innan man fattar beslut har socialdemokraterna inte velat göra. Därför ställer jag den frågan till herr Johansson i Trollhättan och till justitieministern: Om det nu var så självklart att anta en lag om tystnadsplikt denna vår, varför har regeringen inte tagit något som helst initiativ till att utreda saken under de nästan två år som gått sedan vi fattade det första beslutet om en ny regeringsform? Varför skall det dröja ända till nu, då ni får en majoritet i konstitutionsutskottet emot er, innan ni går med på en utredning? Menar ni att tystnadsplikterna inte är så viktiga eller att lagen inte är särskilt invecklad? Ni erkänner själva i er reservation att ”tystnadspliktsbestämmelserna inte alltid fått en metodisk och genomtänkt utformning”. Vidare sägs i reservationen att det ”ofta brustit i fråga om konsekvens och likformighet”. Hade det då inte varit skäl att ge lagen en mer genomtänkt och metodisk utformning genom en utredning? Ett annat skäl för att vi vill avslå propositionen är dess utformning; de mindre förändringar som gjorts i reservationen rubbar inte huvudintrycket. Regeringen vill ha en generell rätt att utfärda tystnadsplikt för dem som är anställda i stat, landsting och kommun, ett bemyndigande som bygger på mycket allmänna förutsättningar. Regeringen vill också ha rätt att överlåta åt statlig förvaltningsmyndighet eller åt kommun eller landstingskommun att utfärda tystnadsplikt. Det sägs i reservationen att avsikten inte är att öka tystnadsplikterna. Det vet vi i och för sig ingenting om, eftersom ett sådant här bemyndigande kan utnyttjas på nästan vilket sätt som helst. Men det allvarliga är att bestämmelser om tystnadsplikt av det här slaget kommer att hämma informationsflödet till allmänheten på ett sätt som vore olyckligt. Det har slagits fast av Pressens samarbetsnämnd, som vill avslå propositionen. Det har också öppet inför utskottet medgivits av justitieombudsmannen, som vill bifalla propositionen. De är överens på denna punkt: att nya förordningar om tystnadsplikt kan komma att hämma viktig information till den svenska allmänheten. De gamla förordningarna är ju fortfarande i kraft genom övergångsbestämmelser; det har herr Jonnergård och fru Jacobsson visat. Jag instämmer i deras analys av det rättsliga läget beträffande den oreglerade tystnadsplikten. Här finns åtskilliga oklarheter, som den utredning vi föreslår kan reda ut. Men att ersätta s.k. oreglerad tystnadsplikt med förordningar om tystnadsplikt innebär dels en faktisk risk att man vidgar fältet för tystnadsplikter, dels en psykologisk risk att offentligt anställda tror sig förhindrade att hålla kontakt också med massmedier. Herr Johansson i Trollhättan har i dag dragit fram en rad omstridda exempel. Får jag ta upp ett av dem. Han talar utförligt om den s.k. handlingssekretessen och vad som skulle hända om man inte bifaller reservationen. Nu finns det de som har en helt annan mening än Hilding Johansson på den här punkten. Vi hade f. d. justitierådet Sven Romanus, ordförande i massmedieutredningen, i konstitutionsutskottet vid en utfrågning. Han svarade så här på frågan huruvida man nu kunde röja innehållet i hemlig handling hur som helst, om inte propositionen bifölls: ”Romanus tog i sitt svar först upp frågan om röjande av innehåll i hemlig handling. Han uttalade att ett förbud mot detta följer av sekretesslagen enligt gängse tolkning. Enligt övergångsbestämmelserna och förarbetena till den nya regeringsformen kunde enligt Romanus denna tolkning alltjämt anses äga giltighet. Han menade att sekretesslagen är en mycket utförlig lag och att man alltså i detta fall knappast kunde tala om en oreglerad tystnadsplikt.” Sedan fortsatte herr Romanus och refererade invändningarna mot detta resonemang, dock utan att ansluta sig till dem. Herr Johanssons i Trollhättan tolkning på denna punkt bestrids alltså av en ledande jurist på det här området. Det är visserligen sant att en förordning om tystnadsplikt — alltså i motsats till en lag om tystnadsplikt — inte tar över det laggrundade meddelarskyddet. Man har alltså rätt att tala med en tidningsman, men inte med allmänheten på annat sätt, om det finns enbart en förordning om tystnadsplikt. Men den distinktionen kommer naturligtvis inte alla att göra. En ny förordning från regeringen om tystnadsplikt kommer av många att uppfattas som ett förbud att meddela sig med massmedier. Det är det som pressens organisationer har varnat för. Den verklighetsbeskrivningen har JO bekräftat. Det är en sådan effekt av en ny lag som majoriteten i konstitutionsutskottet inte vill veta av. Nåväl, men kan det då inte finnas en del oreglerad tystnadsplikt som kanske har upphävts vid årsskiftet men som nu bör återinföras? Jo, kanske det. Därför har också utskottets majoritet sagt att regeringen får komma till riksdagen med en proposition om rätt att förordna om tystnadsplikt i specificerade fall. Det skall inte vara någon allmän rätt att gå in över hela fältet och utfärda tystnadsplikt. Men på punkter där det för t.ex. landets säkerhet eller för enskilds privatliv är befogat att vidga skyddet utgår vi från att regeringen lägger fram en proposition i ärendet. Hilding Johansson menar att utskottets majoritet tar på sig ett stort ansvar för de svårigheter som han anser uppstår genom att propositionen avslås. Jag menar att regeringen tar på sig ett stort ansvar om man inte nu omedelbart går igenom de olika fallen med s.k. oreglerad tystnadsplikt för att se om det redan nu är angeläget att på några områden utfärda förordningar. Sedan får man komma tillbaka till riksdagen med en sådan proposition. Det finns ett litet underligt inslag i socialdemokraternas argumentering på den här punkten. Vi tar så stora risker efter den 1 januari i år, säger man. Nu bryter ”den stora oredan” ut, sade Hilding Johansson för en stund sedan från denna talarstol. Nu får statstjänstemän och andra prata fritt med vem som helst om vad som helst, ty nu har de tidigare oreglerade tystnadsplikterna upphävts. Ibland verkar det som om socialdemokratins bild av den ordinäre statstjänstemannen är en person som girigt sitter och väntar på ett lagligt tillfälle att prata om saker som han eller hon inte borde prata om. Det verkar nästan om om socialdemokraterna tror att t.ex. den svenska lärarkåren ingenting hellre önskat sig än att få skvallra om sina elevers privatliv för folk som inte har med saken att göra. Nu när rättsläget på den punkten har blivit oklart, klagar man, kan ju vilken lärare som helst springa fram och babbla om vad som helst. Ja, om man tror att detta är ambitionen hos svenska lärare, så kanske ,man har skäl att vara orolig för ett litet oklart rättsläge under något 'år. Men inser man att statstjänstemän självklart sedan årtionden har byggt sitt agerande på en etik om vad som bör sägas och vad som inte bör sägas, så verkar den oron mycket överdriven. Lärarna har ju t.ex. inte förändrat sin grundläggande moraliska hållning om att man inte pratar med vem som helst om elevernas privata förhållanden enbart därför att rättsläget beträffande tystnadsplikter på några punkter möjligen kan ha förändrats sedan den 1 januari 1975. Det finns i grunden en förvånande misstänksamhet mot en del kategorier av statstjänstemän i den iver som socialdemokraterna nu har utvecklat för att få igenom en lag om tystnadsplikt. Vi har alltså haft det här farliga läget sedan den 1 januari 1975. I tre månader har vi levt i det rättslösa tillstånd som Hilding Johansson är så uppskrämd över. Vi befinner oss just nu i ”den stora oredans” tid, för att använda den formulering som Hilding Johansson själv begagnade. Januari, februari, mars, nu är vi inne i april — och oredan bara fortsätter. Herr talman! Vilka olyckor har då inträffat? Har det rusat fram ett antal lärare som förr suttit och tryckt på hemligheterna men nu haft fritt fram att berätta för vem som helst? I utskottet har vi inte hört talas om att några otrevligheter hänt under den här tiden. Avslöja nu för kammaren, herr Johansson i Trollhättan, alla hemskheter som inträffat under det första kvartalet! Har det läckt om rikets säkerhet? Har hemligstämplade papper kommit ut genom muntliga berättelser? Har klienters privatliv blivit offentlig egendom? Var finns den stora oreda som skulle ha uppkommit under den tid rättsläget varit förändrat? Majoriteten struntar inte i sådana farhågor. Just därför säger vi att om man snabbt måste täppa till på något område för att t.ex. skydda enskilda människors integritet så får regeringen komma tillbaka med begäran om rätt att förordna på dessa områden. Men vi vänder oss emot det misstänkliggörande som här bedrivs genom påståendet om ”den stora oredan.” Sådana antydningar är inget skäl att godta propositionen. Socialdemokratin i Sverige är numera väldigt glad i att hemligstämpla sådant som man inte vill ha ut till allmänheten. Denna påsk skrev statsrådet Carl Lidbom en artikel i Dagens Nyheter om de angrepp mot upphovsrätten som hade planerats i kanslihuset. Den saken diskuterade jag i går med utbildningsministern här i kammaren. Men Lidbom använde en formulering som är avslöjande och tydligen grundläggande också för dagens reservation. Han skrev i sin artikel att en arbetspromemoria från kanslihuset hade kommit ”på avvägar”. Det är en fantastisk formulering: ”på avvägar”! Detta papper, som Sverige bl.a. förhandlat om med utländska jurister för att samordna upphovsrätten, gäller den rättsliga grundvalen för författare, musiker, målare och andra. ”På avvägar” — det var just att denna viktiga handling hade kommit in i den offentliga debatten. Den gällde alltså inte någon enskild människas privatliv. Den handlade inte om nationens säkerhet. Den gällde den ideologiska synen på de lagar och konventioner som man grundar upphovsrätten för konstnärliga verk på. För var och en som är anhängare av det öppna samhället och den offentliga debatten är det ett värde att en sådan handling diskuteras i pressen av de människor som den direkt berör. Inga samhälleliga värden kom i fara för det; möjligen bekvämligheten hos ett par statsråd. Men för dem som anser att offentlighet åt en sådan promemoria innebär att den kommit ”på avvägar” är det självklart att vilja ha rätt att förordna om tystnadsplikt om det mesta. För oss som tvärtom menar att den typen av offentlighet är viktig är det naturligt att vara mer försiktig när det gäller tystnadsplikter, att utreda innan man beslutar, att se lagarna i deras sammanhang. Någon munkavleparagraf är vi inte betjänta av i det här landet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I vpk:s partiprogram heter det bl.a.: ”Partiet slåss för varje utvidgning och bekämpar varje inskränkning i folkets demokratiska rättigheter”. I konsekvens härmed tog vpk ställning till frågan om gränserna för yttrandefriheten och offentligheten. Det skedde i samband med behandlingen av grundlagsfrågan. Vpk godtog icke det då framlagda förslaget till ny författning, utan framlade ett eget förslag. Enligt vår uppfattning representerade den nya grundlagen en bristfällig konstruktion när det gällde gränserna för offentlighetsprincip och tystnadsplikt. Möjligheten att genom allmänna bemyndiganden ge regeringen befogenheter att påverka dessa gränser var enligt vår mening otillfredsställande. Gränserna borde det konkret ankomma på riksdagen att bestämma. Även i synnerligen kvalificerade nödsituationer, där fara låg i dröjsmål, borde snarast riksdagens godkännande av eventuella åtgärder inhämtas. Inte heller riksdagen borde enligt vår mening äga en alltför stor handlingsfrihet då det gällde yttrandefrihetens och tystnadspliktens gränser. Riksdagen borde här kringgärdas av grundlagen. Redan i själva grundlagen borde alltså göras en bestämd precisering av gränserna för tystnadsplikt. I vårt alternativa förslag till grundlag, förslagets kapitel 2 § 4, utformade vi sådana preciseringar för riksdagens lagstiftningsmöjligheter. Detta förslag och denna vår principiella syn strider alltså både mot den form regeringen och den socialdemokratiska utskottsminoriteten ger den föreslagna lagen om tystnadsplikt och mot innehållet, dvs. det möjliga området för inskränkningar. Detta är den principiella grundvalen för vårt ställningstagande till dagens fråga. Vi kommer att rösta med utskottsmajoriteten, och regeringens lagförslag lider därmed nederlag. Detta är en vinst för yttrandefriheten och den fria kritiken. Den praktiska situationen är ju grovt taget den, att den nya grundlagens införande automatiskt innebär att stora delar av den s.k. oreglerade tystnadsplikten upphör att fungera. Den innebär också att inga förändringar av tystnadspliktens gränser kan företas utan att genomgå riksdagen. Frågan om tystnadspliktens omfång har för det första ett oundgängligt samband med yttrandefrihetsfrågan i vid mening. Beslut om tystnadspliktens utvidgning på olika områden bör därför enligt vår mening inte fattas annat än när detta större sammanhang kan systematiskt beaktas. Ett sådant tillfälle kommer, som alla vet, inom kort. Redan av detta skäl är regeringens lagförslag onödigt och konsitutionellt sett oacceptabelt. För det andra: det automatiska upphävandet av delar av den oreglerade tystnadsplikten innebär enligt vår mening inte någon nackdel. Regeringssidan har motiverat sitt lagförslag med behovet av att täppa igen den lucka i tystnadsplikten som uppstått genom den nya grundlagens införande. Vi delar inte denna uppfattning, tvärtom. Den oreglerade tyst nadsplikten är en rättsligt betänklig konstruktion. Den har alltid innehållit stora möjligheter till chefsgodtycke ute i förvaltningarna. Den har varit en täckmantel för att hindra insyn och kritik. Den har varit ett redskap för att i många fall genom diverse spetsfundigheter förvandla det som borde vara offentliga ting och handlingar till interna och hemliga. Den bör därför bort. Nu har det anförts, att utskottsmajoritetens ståndpunkt innebär nackdelar från två synpunkter. Dels säger man att den försvårar för regeringen att på administrativ väg avskaffa vissa befintliga onödiga och föråldrade tystnadsplikter, dels menar man att det är tekniskt onödigt besvärligt att behöva under en övergångstid gå till riksdagen och begära lagstiftning varje gång man vill ha bemyndigande att vidta ändringar i gamla bestämmelser. Enligt vår mening saknar dessa invändningar både principiell och praktisk relevans. Allmänt sett är det inte svårare att gå till riksdagen för ändringsbeslut än att ta sådana ändringsbeslut på icke-parlamentarisk väg. Tvärtom innebär riksdagens medverkan att värdefulla anvisningar för praxis och tillämpning kan komma fram, vilka annars inte skulle ha framkommit. Riksdagens medverkan innebär också att det blir större uppmärksamhet och offentlighet kring besluten, något som ute på fältet kan ge medborgarna en bättre bild av vad som händer och en bättre grund för utövandet av sina rättigheter. Säkerligen gäller samma synpunkter också för tjänstemännen inom förvaltningen, som får en klarare information om vad ändringarna kan gälla för deras del. Att det tekniskt skulle vara svårt att låta lagar av denna typ passera riksdagen kan inte gärna stämma. Ingenting hindrar ju regeringen att gå till väga så som den försöker göra i dag när den presenterar ett helt knippe ändringsförslag i en och samma proposition. Det ligger konstitutionellt sett en klar nytta i att riksdagen får göra ställningstaganden av denna typ. Inte minst blir det intressant för riksdagen att få se och studera vilka föråldrade tystnadsplikter som finns. Om regeringen vill begränsa onödiga tystnadsplikter, kan den säkerligen räkna på stöd från riksdagen — den sidan av saken är inget problem. På vpk:s sida är också åsikten att riksdagen bör vara med i alla beslut av denna natur principiellt grundad. Den står helt i konsekvens med vår förutnämnda åskådning i grundlagsfrågan. Men också från rent markpolitisk synpunkt vill vi avvisa de socialdemokratiska reservanternas argumentering på denna punkt. Reservanterna hävdar att deras förslag att ge ett allmänt bemyndigande till regeringen skulle underlätta ett avskaffande av onödiga tystnadsplikter och innebära en snävare gräns för tystnadspliktens totala giltighetsområde än vad majoritetens ståndpunkt gör. Låt mig här slå fast vissa ting för regering och reservanter. Vpk är alltid berett att stödja regeringens förslag, där dessa innebär vinster för det arbetande folkets ekonomiska och politiska kamp. Men av vikt för oss är, att vi kan räkna med att det från regeringssidan då föreligger en god vilja att företräda ståndpunkter som är progressivare eller åtminstone mindre reaktionära än vad den borgerliga sidans ståndpunkter är. Låt mig på denna punkt vara helt öppen. Vi kommunister tror inte på socialdemokraterna när de säger att de vill avskaffa onödiga tystnadsplikter eller utöka offentlighetsprincipen, insynen och de demokratiska rättigheterna. Vår misstro är grundad på två skäl. För det första. I regeringssidans argumentering i dag förekommer två påståenden. Först säger man att man genom den föreslagna lagen skulle kunna få en bättre plattform för att inskränka vissa onödiga tystnadsplikter. Men i propositionen presenteras sedan ett rakt motsatt motiv. Där säger man att lagen är till bl.a. för att hindra den inskränkning i tystnadsplikten som inträffar genom att den nya grundlagen omöjliggör den oreglerade tystnadsplikten. Det är två lika opportunistiska motiveringar, som f. ö. på ett elegant sätt slår ihjäl varandra. Det är väl ändå naivt att tro, att man med så logiskt oförenliga argument skall vinna förtroende för sin påstådda politiska avsikt. Det är ju tvärtom. Ologiskheten föranleder större oklarhet och större misstro mot den verkliga politiska avsikten. För det andra. Om regeringspartiets verkliga politiska avsikt hade haft ett frihetligt och progressivt innehåll, skulle det inte varit svårt för oss att stödja den. Vi föredrar rent allmänt den positionen framför att rösta på annat sätt. Men det förutsätter, som sagt, att regeringen verkligen har en sådan ärlig avsikt. Tyvärr finns det inget som helst realpolitiskt underlag som är ägnat att ge svenska socialister av i dag den uppfattningen, att regeringen strävar efter att öka och stärka frioch rättigheterna på det rättsliga planet. Det är mycket begärt att man skall tro, att den regering och den riksdagsgrupp som drivit igenom terroristlagen med alla dess främmande rättsliga element, lagen om tillfälligt omhändertagande med dess möjlighet till ökat polisiärt inflytande över rörelsefrihet och åsiktsbildning, godkännandet av IB-affären med dess uppenbara grundlagsbrott skall kunna bli tagna på orden när de påstår sig vilja inskränka tystnadsplikten. Visserligen var i de frågor som jag nu har nämnt de flesta borgerliga representanterna på samma linje som regeringen, men de skulle inte ha kunnat vara det om inte regeringen hade givit dem så många lysande tillfällen att demonstrera en reaktionär inställning. Så länge den auktoritära strömningen i det socialdemokratiska byråkratoch toppskiktet gör sig gällande, så länge batongfilosofin och batonglinjen är vägledande för regeringen i dess attityd till samhällskritik och lagstiftning — så länge ser vi inget underlag för annat än misstro. Detta har en dryg andel i vårt ställningstagande till det nu aktuella lagförslaget. När vi vidare principiellt hävdar riksdagens medverkan i lagbeslut av den här berörda naturen och dessutom hävdar att själva konstruktionen med bemyndiganden är principiellt tvivelaktig — då har vi också andra saker i minnet, ting som hör samman med allmänna tendenser i det parlamentariska styrelseskickets utveckling. Realiteterna i denna utveckling står nämligen i strid med de högstämda proklamationerna och principerna i författningarna. I många länder är tendensen den, att parlamentens position försvagas. Mer och mer reduceras parlamenten till att bli fattare av allmänt hålla rambeslut och bemyndiganden, som sedan fylls med konkret innehåll ute i förvaltningarna. Av den totala beslutsmassan glider en ökande andel över till byråkratin. Vi kan se denna utveckling också i riksdagsarbetet. De lagar som beslutas här blir föremål för ofta omfattande omtolkningar och — rent ut sagt — många gånger förvrängningar i byråkratins praxis. I fall efter fall kan man konstatera, att lagstiftarnas avsikter nonchaleras. Jag avser att senare under vårriksdagen i en interpellation ta upp dessa principiella förhållanden till diskussion. I ljuset av denna allvarliga tendens kan det inte vara riktigt att stödja en ordning, som ökar möjligheterna att ge regering och förvaltning bemyndiganden, vilkas praktiska innehåll inte är kontrollerbart från riksdagen. Den statliga och kommunala förvaltningens verksamhet har starkt vidgats. Dess samarbete med mäktiga privata kapitalintressen systematiseras på allt flera sektorer. Detta medför både en ökad tendens till sammanblandning mellan privat och offentligt och ett införande av en stark ekonomisk intressefaktor i de statliga och kommunala toppbyråkratiernas aktivitet. I detta spel döljs intressebindningar mellan privatkapital och förvaltning, kanaler för påtryckningar av ofta obehörigt innehåll och en klart ökad risk för tvivelaktigheter och oegentligheter. Förvaltningen är ingalunda den av högsinnade, moraliskt oförvitliga och allmänt idealiserade chefsbyråkrater och politiker ledda instans som man i nationella festtal brukar måla upp. En ökad aktivitet för denna förvaltning - som i och för sig kan vara väl motiverad — måste medföra en kraftigt ökad insyn från folket och en förstärkt offentlighetsprincip. Frestelserna att missbruka tystnadsplikten är här annars uppenbara. Så mycket starkare är motiven för riksdagen att hålla denna del av lagstiftningen under sin strikta kontroll.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

Herr talman! Debatten har varit belysande i så måtto att man har fått klart för sig vilken ohelig allians som i dag har bildats i utskottet. Herr Jörn Svenssons anförande andades, som han sade, misstro mot socialdemokratin, men det andades också misstro mot hela det parlamentariska demokratiska systemet. Jag tycker det borde vara en tankeställare för dem som i dag uppträder såsom riddarvakt kring yttrandeoch informationsfriheten. Herr Ahlmark i armkrok med herr Jörn Svensson till försvar för yttrandeoch informationsfriheten är verkligen en tavla att skåda här i riksdagen. Debatten inleddes på ett lågmält sätt av herr Jonnergård och fru Jacobsson.

Jag beklagar att de militanta kretsarna till slut vann och därmed förhindrade att utskottet lade fram ett förslag under stor enighet. Jag har själv i massmedieutredningen diskuterat den departementspromemoria som lades fram och som sändes ut på remiss. I det remissyttrande som jag har varit med om att underteckna riktades ganska långtgående kritik mot departementspromemorians förslag. Nu har departementschefen tagit ställning till detta förslag och har ändrat sig på en rad punkter med anledning av den kritik som kom fram i massmedieutredningen. Nu har man alltså kommit fram till att det här lagförslaget bara på en enda punkt bryter igenom meddelarskyddet och anonymitetsskyddet. I kontakterna med massmedierna åtnjuter meddelarna ansvarsfrihet. För det som röjs där får den ansvarige utgivaren stå till ansvar. Den enda förändringen gäller viss domstolspersonal. Det har inte här i debatten och inte heller tidigare av någon hävdats att det kunde vara oskäligt att all domstolspersonal får ta sitt ansvar om man lämnar uppgifter till pressen om ännu inte meddelade domar eller om vad som förekommit inom stängda dörrar inför sådana avgöranden. Men beträffande förvaltningspersonal har, som massmedieutredningen förordat, departementschefen konstruerat paragrafen som ett bemyndigande från riksdagen att förordna i de angivna hänseendena. Därmed har jag uttalat mig om 2 och 3 §§ i propositionens första lagförslag. 2§ har i hela debatten ansetts invändningsfri. 3 § bryter inte meddelarskyddet. Såsom den formulerats lämnar riksdagen ifrån sig kompetens inom ett mycket starkt begränsat område. Det gäller frågor om myndighetsutövning mot enskilda i särskilda fall. Med stöd av bemyndigandet kan inte fastställas generella föreskrifter eller planbeslut. Det är viktigt när man här talat om att riksdagen skulle lämna ifrån sig generella fullmakter. Inte heller andra delar av propositionen berör meddelarskyddet. Förslaget har emellertid stor betydelse för tryckfriheten och yttrandefriheten, det vill jag gärna hålla med om, därigenom att dessa friheter förutsätter en god tillgång till information. En väsentlig utvidgning av tystnadsplikter, även om de inte berör meddelarskyddet, kan minska de reala möjligheterna att få information. Fru Jacobsson talade högstämt om offentlighetsprincipen och dess värde. Men man kan väl ändå inte påstå att vi socialdemokrater inte tagit allvarligt på den frågan. Jag tycker vi har tagit minst lika allvarligt på den som utskottsmajoriteten, även om herrar Ahlmark och Jörn Svensson försöker tala illa om oss för att själva framstå som särskilda ljusets riddare. Jag vill gärna citera vad som sägs i reservationen om värdet av den ur internationellt perspektiv unika svenska offentlighetsprincipen. Där sägs: ”Offentlighetsprincipen syftar bl.a. till att lägga den administrativa verksamheten öppen för allmänhetens insyn och därmed skapa en effektiv kontroll mot maktmissbruk och godtycke från tjänstemännens sida. Pressen och övriga massmedier har en mycket stor betydelse i detta sammanhang. Genom deras verksamhet förstärks det skydd mot missförhållanden som offentlighetsprincipen syftar till att uppnå. Genom offentlighetsprincipen och massmediernas verksamhet möjliggörs också att allmänheten får ökad insikt i olika förhållanden och därmed kan bilda sig en uppfattning om och delta i allmänna angelägenheter. Offentlighetsprincipen har också en stor betydelse för den enskildes rättssäkerhet. Tillgång till allt material hos offentliga myndigheter underlättar nämligen den enskildes möjligheter att hävda sin rätt i olika sammanhang.” För den principen har socialdemokratin slagits och vi står fast vid denna offentlighetsprincip. Men alla accepterar att det måste finnas inskränkningar i den. Syftet med inskrivandet av yttrandefriheten i regeringsformen är uppenbarligen att värna denna frihet mot otillbörliga inskränkningar. Tystnadsplikter som inte täcks av grundlagens övergångsbestämmelser eller som inte har stöd i riksdagsbeslut i form av lag eller bemyndiganden föll bort från den 1 januari 1975, och meningen är att genom den nu aktuella lagstiftningen täcka in detta område. Jag skall gärna ta upp det exempel som herr Ahlmark var inne på och som rörde 4 § i lagförslaget. Den ger regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud för tjänsteman att yppa innehållet i sådan del av offentlig handling som är sekretessbelagd. Här utdelar riksdagen ingalunda några generella fullmakter till regeringen. Den följer helt massmedieutredningens förslag i remissyttrandet. Herr Ahlmarks citat av justitierådet Romanus uttalande är totalt missvisande. Jag har det framför mig. Han sade inför utskottet att han tycker att en laglig reglering är det bästa sättet att lösa de här frågorna. Massmedieutredningen framhåller också att införandet av den här paragrafen innebär att man får samma rättsläge efter den 1 januari 1975 som tidigare. I yttrandet från massmedieutredningen sägs: Massmedieutredningen kan för sin del godta förslaget i denna del liksom också förslaget till förordning såsom ett provisorium i väntan på den reglering på området som kan bli en följd av offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs och massmedieutredningens arbete. Vidare sägs: Genom anknytningen till sekretesslagen får såväl bemyndigandet som förordnandet med stöd av bemyndigandet anses ha blivit tillräckligt konkretiserade. Utskottsmajoriteten vill i sak behålla tystnadsplikten i samma utsträckning som reservanterna men säger i utskottsbetänkandet inte ett ord om det tomrum som uppstått från nyår genom regeringsformens tillkomst. Jag tycker att de borgerligas ställningstagande härvidlag är mycket underligt med tanke på att de i grundlagsdebatten i fjol hävdade att det var viktigt att grundlagsfästa yttrandeoch informationsfriheten och att den inte fick inskränkas utan stöd av lagar eller bemyndigande till regering eller myndigheter, utfärdade av riksdagen. Nu tycks man polemisera mot det beslutet. Jag tolkade fru Jacobssons inlägg på det sättet. Man struntar alltså i att täcka in den tystnadsplikt som var härledd ur sekretesslagen och som föll bort vid nyåret 1975 till följd av regeringsformens ikraftträdande. Det gamla rättsläget består i alla fall, hävdar man i total brist på respekt för grundlagen. Både för yttrandeoch för informationsfriheten är detta enligt min mening en betänklig ståndpunkt. Ett oklart angivande av vad som gäller om tystnadsplikterna medför lätt att en tjänsteman anser sig böra iaktta tystnad också beträffande sådana omständigheter som inte berörs av någon sekretessgrund. Ett klart angivande av tystnadspliktsområdet markerar också det fria området. Det herr Ahlmark sade om misstroende mot folkskollärare osv. är för mig fullständigt ofattbart. Är det inte bra för tjänstemän att ha klara regler att gå efter om de har en god yrkesetik? Om de inte har regler är det risk för — det vet vi tidningsmän — att de blir försiktiga i överkant. Jag vill betona att om riksdagen följer reservanterna så avvisas en i lag intagen regel om tystnadsplikt. Motiveringen är att meddelarskyddet inte skall brytas. Den inställningen intog konstitutionsutskottet 1948 och 1949 med avvikelse från propositionen då nuvarande tryckfrihetsförordning infördes. Genom den föreslagna bestämmelsen kan den ordning bibehållas som gällt på det här området före den nuvarande regeringsformens ikraftträdande, nämligen att handlingssekretessen är förbunden med förbud att yppa handlings innehåll, som dock inte genombryter meddelarskyddet. Den mest omdiskuterade paragrafen i lagförslaget är I §. Jag måste erkänna att jag själv var ytterst betänksam mot propositionen i den delen. Men efter de ändringar som gjorts under utskottsbehandlingen kan jag ansluta mig till det förslag som redovisas i reservationens lagtext och motivering. Herr Johansson i Trollhättan har redogjort för ändringarnas innebörd. Låt mig tillägga att för mig är det viktigaste att det kommer en utredning av det slag som hela utskottet, herr Ahlmark, har förordat. Som jag sade tidigare är handlingssekretessen noggrant reglerad i svensk lagstiftning. Däremot har tystnadspliktsföreskrifterna inom den svenska förvaltningen inte framvuxit i samma noggrant reglerade ordning. Det har medfört att tystnadspliktsbestämmelserna inte alltid fått en metodisk och genomtänkt utformning. Det brister i fråga om konsekvens och likformighet, men detta har att göra med den samhällsutveckling som kommit.

En särskild anledning härtill är att tystnadsplikter enligt den nya regeringsformen är ett undantag från den allmänna medborgerliga rättigheten till yttrandefrihet. Jag antar att justitieministern här kan bekräfta att en sådan utredning kommer till stånd. Varför då rita sådana skräckbilder om yttrandeoch informationsfrihetens framtida villkor i Sverige? Herr Ahlmark stöttar sig i sitt försvar av yttrandefriheten på vänsterpartiet kommunisterna och herr Jörn Svensson. Låt mig ange vilken politisk avsikt jag själv företräder genom att citera ur massmedieutredningens yttrande över departementspromemorian. Där sägs att massmedieutredningen överväger att i sitt förslag till ny grundlag om yttrandefriheten i tryckt skrift, radio, television och film uppta en bestämmelse om att meddelarskyddet skall genombrytas av lagstadgad tystnadsplikt endast i de fall som anges i särskild lag. Om denna regel accepteras aktualiseras ju en sådan här inventering av denna kategori av tystnadsplikter. Här kommer alltså inte att föreslås försämrade villkor för massmedierna utan i stället ett förbättrat meddelarskydd.

Tidens tusende tungor tala i hans öra, och han kan när som helst emottaga besök av själva tidsandan.” Jag anser att riksdagen mycket väl kan förena ett sådant övertygande försvar för det öppna samhällets principer med att rösta på de i reservationen framlagda lagförslagen. Med den motiveringen vill jag instämma i herr Hilding Johanssons yrkande på att reservationens hemställan skall godtas.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna måste ha en mycket märklig uppfattning om vad parlamentarism är för någonting. Jag, som vill ha större insyn och mindre tystnadsplikt och som stod här för några minuter sedan och förespråkade större makt för riksdagen, utmålas som en parlamentarismens fiende. Sig själv, som vill utvidga tystnadsplikten, utmålar han som en vän av det parlamentariska systemet. Moralen är alltså i herr Svenssons version: Ju mer utvidgad tystnadsplikten blir, ju mindre pressfriheten och insynen och tryckfriheten blir, desto bättre blir det parlamentariska systemet. Om herr Svensson har den författningsteoretiska bilden av vad parlamentarismen är, då skall han inte förvåna sig över att alla andra i kammaren än just hans egen toppstyrda partigrupp är emot den här munkorgslagen. När det gäller vem som går i armkrok med vem, så tycker jag att en socialdemokrat skall tala tyst, för ni går i armkrok med vem som helst, när ni skall skapa era majoriteter. Jag säger öppet att vi föredrar oftast att gå i armkrok med socialdemokratin, för arbetarrörelsepartier hör ihop, men då måste man också vara beredd att konsekvent hävda arbetarrörelsens gamla frihetsoch rättstraditioner. Gör ni det, så är det ingen tvekan, då skall vi stå på samma sida som ni, men då får ni bryta med batongfilosofin och batongtraditionen. Sedan bara en liten historisk anmärkning. I herr Svenssons författningsromantiska lamentationer spelade den store Erik Gustaf Geijer en framträdande roll. Nu är det så att denne man ingalunda var den förespråkare för friheten och liberalismen som herr Svensson fann det opportunt att göra honom till för sina egna syften i den här debatten. Erik Gustaf Geijer stod också en gång som upphovsman till en lag som ville ställa de svenska backstugusittarna under tjänstehjonsstadgan. Är det sådana ideologiska fäder som herr Svensson håller sig med, då är det inte underligt att han hamnat där han är i dag.

Herr talman! Olle Svensson var ”ytterst betänksam” mot 15§ i det här lagförslaget. Men han blir rasande när han träffar människor som är ännu något mer betänksamma och vill avslå propositionen. Han säger att Jörn Svensson och Ahlmark ”går i armkrok”. Det är ”en ohelig allians” som plötsligt uppenbarar sig. Bakgrunden är att vi liberaler har den uppfattningen om propositionen att den inte är bra. Vi vill utreda frågan om tystnadsplikterna först och ha en lag sedan. Vi vill att den skall beslutas på våren 1976. Då antar man två grundlagar och en lag som alla har samband med tystnadsplikten. Vi vill inte ha några svepande bestämmelser som kan hämma informationsflödet. Skulle vi överge den ståndpunkten därför att vänsterpartiet kommunisterna också vill rösta på avslag på propositionen? Socialdemokratin har grundat och grundar sin regeringsställning, som herr Jonnergård antydde, på just vpk:s stöd. Utan vpk hade vi haft en annan regering. Är det något skamligt numera enligt Olle Svensson? Är det en ”ohelig allians”? Är det att ”de militanta” har tagit makten, för att citera Olle Svensson själv. Skall vi plötsligt gå in för en tystnadspliktslag, som vi ogillar, därför att vi får stöd av vpk? Det var en mycket grumlig tankegång som Olle Svensson här uttryckte. Ni beskärmar er alltså över att alla oppositionspartier vill fälla förslaget om tystnadsplikter. Olle Svensson är chefredaktör på lediga stunder. Vad säger då den socialdemokratiska pressen om det här förslaget? Jag har hittat tre kommentarer. Först Aftonbladet. Under rubriken ”Onödig tystnadsplikt” skriver man: ”Det var trots allt klokt att lagförslaget om tystnadsplikt för offentliga befattningshavare avslogs av riksdagsutskottet och tydligen fälls i riksdagen. Man får nu i stället en genomgång av hela den svåröverskådliga mängd regler som gäller på det här området —=—-.” Dala-Demokraten säger: Det finns ”skäl att undra varför socialdemokraterna i utskottet måste vidhålla sin reservation. Det kan tolkas som en helt onödig demonstration. Det går ju inte att komma ifrån att fördelar är att vinna om det nu först får ske en utredning och att det därefter görs ett helt nytt lagförslag. Då uteslutes alla möjligheter till missförstånd.” Är också Aftonbladet och Dala-Demokraten helt oansvariga? Går de också armkrok med kommunisterna? Har de också bildat en ohelig allians? Tillhör de de militanta som tagit makten? Ja, det finns förstås en socialdemokratisk tidning som gått på motsatt linje. Det är Folket i Eskilstuna. Men dess ledare består av chefredaktör Olle Svenssons reflexioner, som vi också haft tillfälle att lyssna till i konstitutionsutskottet. Tidningen Folket är knappast tredje statsmakten som granskar de makthavande — det är en av de makthavande som granskar sig själv.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna framställer offentlighetsprincipen som om den kanske endast vore till för pressen. Det gör att hans resonemang verkar en aning ensidigt. Jag försökte i mitt anförande framhålla att offentlighetsprincipen å den ena sidan och tystnadsplikten å den andra sidan båda kunde tjäna den enskilde, nämligen på det sättet att den enskilde ofta har ett klart intresse av offentligheten genom möjlighet till insyn och genom möjlighet till kontroll. Samtidigt har den enskilde också ett intresse av sekretess när det gäller uppgifter som berör den enskilde nära. Från den synpunkten är det inte så enkelt som herr Svensson vill framställa det, ett antingen-eller. Herr Svensson säger att en precisering av de oreglerade tystnadsplikterna också skulle klart ange gränsen för offentligheten — var denna fick börja och var den fick sluta. Men om man i stället ser det som en relativt komplicerad fråga blir bilden helt annorlunda. Det är från den synpunkten som vi vill ha en utredning innan vi vill delegera lagstiftningsmöjligheten. Vi vill ha en utredning inte bara i form av en katalogisering av de oreglerade tystnadsplikterna, utan i form av en systematisering, en gruppering som gör att man sedan kan diskutera de olika ändamål som man skall ha med en lagstiftning om tystnadsplikter. Dvs. att man kan diskutera när det verkligen tjänar något intresse för den enskilde att få en tystnadsplikt och när det inte gör det. Vad sedan beträffar liknelsen om att gå i armkrok, är det väl så att vi övriga i utskottet har gått i armkrok, och herr Svensson är kanske litet ledsen för att han inte fick vara med.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö ansåg att det var han som i sitt anförande visat tilltro till folkstyret. Jag kan inte följa honom i det resonemanget. Herr Svensson förklarade att han motsatte sig de bestämmelser som skrevs in i grundlagen. Det innebär att han inte ansåg att det var en tillräcklig garanti att lita till riksdagen när det gällde att åstadkomma de nödvändiga inskränkningarna i yttrandefrihet och informationsfrihet. Jag har för min del kvar tilltron till att riksdagen där kan göra en riktig avvägning. Jag tycker att den misstro gentemot regeringen och dess avsikter på detta område, som har präglat denna debatt, inte är riktig. Det här förslaget innebär inte någon utveckling eller någon utbyggnad av tystnadsplikterna, och inte på någon väsentlig punkt bryts meddelarskyddet. Jag måste här föra den argumentationen och lämna den informationen till allmänheten. Beträffande Erik Gustaf Geijer och hans roll överlåter jag det med varm hand till herr Lennart Geijer, som i ett föredrag mycket utförligt har belyst Erik Gustaf Geijers socialistiska bakgrund och hur han under 1800-talet påverkade idédebatten i detta land och även i andra länder. Herr Jonnergård kunde ändå inte påvisa att det är felaktigt att ha en sådan paragraf som 4 §. Det är ju fråga om mycket preciserade grunder, som utgår från sekretesslagens bestämmelser. Det innebär att man när det gäller fördelningen av kompetens inte överlåter några generella fullmakter från riksdagens sida till regeringen. Jag fäste mig vid att herr Ahlmark inte heller bestred vad justitierådet Romanus sade inför utskottet — han refererades felaktigt förut. Justitierådet Romanus framhöll att i och för sig ansåg han departementschefens resonemang i propositionen bättre förenligt med syftet med grundlagsfästandet av yttrandefriheten än grundlagberedningens uppfattning. Det var denna åsikt han framförde i utskottet, och det bör då också sägas här inför kammaren. Man bör inte ge felaktiga referat i kammaren. Själv arbetar jag i olika utredningar som berör yttrandefrihetens villkor och nog kommer jag att där verka för ett öppet samhälle. Insinuationer om att en riksdagsman som också är tidningsman inte skulle kunna företräda dessa intressen i sitt riksdagsarbete borde inte få förekomma i den här debatten.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna retirerar nu från sin föregående ståndpunkt. Nu vill han se vår bristande tilltro till det parlamentariska systemet i det förhållandet att vi önskade få starkare konstitutionella garantier för minoriteters och avvikandes möjligheter att bli skyddade från av tillfälliga stämningar präglade beslut från majoritetens sida. Det var ju det som det var fråga om. Nu är den frågan överspelad, eftersom författningsdebatten i det stycket är slut. Vi menar att det skulle ha varit ett starkare skydd för yttrandefriheten än det skydd som slutligen infördes i konstitutionen och som kan genombrytas. Sedan må det vara ursäktligt om landets justitieminister vill framställa sin store släkting som socialist. Det kan förståeligt ha sin förklaring i en mänsklig fåfänga, men jag tycker det är betänkligt när den som skall försvara de konstitutionella friheterna har som sin ideologiske lärofader en man som var anhängare av att människor som stod utanför tjänstehjonsstadgan skulle föras in genom lagstiftning under densamma.

Herr talman! Det här med massmedieutredningen måste ju ändå klarläggas.

Men i dag beskärmar han sig över hur någon kan ha den åsikt som han själv uttryckte för ett halvår sedan. Jag uttalar inte alls några insinuationer om att en riksdagsman inte kan stå för yttrandefriheten när han sitter i statliga utredningar. Jag försöker själv göra det efter bästa förmåga. Det är bara det att herr Svensson förklarade att vi som bildat majoritet i konstitutionsutskottet ”går i armkrok med kommunisterna” och har skapat ”en ohelig allians”, ”de militanta har tagit makten” i utskottet osv. Jag hänvisade då bara i all blygsamhet till att praktiskt taget varenda tidning, som uttalat sig i denna fråga, har varit emot propositionen och har stött konstitutionsutskottets majoritet. Det gäller också två av de tre socialdemokratiska tidningar som uttalat sig, nämligen Aftonbladet och Dala-Demokraten. Sedan påminde jag också om att det finns en socialdemokratisk tidning som står fast vid att propositionen skall antas och att det redan nu skall införas en lag om tystnadsplikt: tidningen Folket. Det kan möjligen bero på att pennan där förts av riksdagsman Olle Svensson.
Herr talman! Jag har i min hand en ledare skriven då departementspromemorian kom ut, och den är rubricerad: Nej till munkavlelag. — Jag har verket på olika fronter för att modifiera departementspromemorians förslag. Jag har verkat också i utskottsbehandlingen för en förändring av propositionens förslag.

Så som justitierådet Romanus sade inför utskottet är dessa ståndpunkter inte längre möjliga att vidmakthålla efter de förändringar som gjorts i departementspromemorian. Det framgår också av propositionens skrivning att dessa ståndpunkter nu är inaktuella. Man bör därför sätta in citaten i sitt rätta sammanhang. I propositionen förklarades att man underkände grundlagberedningens bedömning, och det har också konstitutionsutskottets ordförande gjort i denna debatt. Då bortfaller naturligtvis massmedieutredningens synpunkter i denna del. I nuläget hänvisar man till att det finns en sekretesslag. Det är ingalunda fråga om att överlämna generella fullmakter. Det har gjorts en klar avgränsning av den kompetens som man önskar lämna över. Herr Ahlmark har gång på gång sökt sprida felaktiga föreställningar om vad som förekommit i utskottet. Jag protesterar mot detta och anser att jag rätt refererar massmedieutredningens yttrande.

Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på de rättsliga konsekvenserna av utskottsmajoritetens ståndpunkt. I det avseendet får jag hänvisa till vad Hilding Johansson redan har sagt. Jag vill emellertid upplysa om att arbetet på en utredning rörande tystnadsplikten redan har påbörjats inom justitiedepartementet. Avsikten är att inom kort överlämna arbetet till en särskild utredning. Att en utredning inte tillsattes redan 1973 beror främst på att det inte är fråga om annat än en bemyndigandelag. Hur den skulle se ut rådde det i princip enighet om under grundlagsarbetet. Grundlagberedningen föreslog att endast de allmänna grunderna skulle införas i lag. Samma ståndpunkt intogs i propositionen och av riksdagen 1973. Den utredning som påbörjats inom departementet har till syfte att ge underlag för en utrensning av vissa tystnadsplikter, ett förenhetligande av reglerna och en begränsning av dessas räckvidd. Jag vill sedan säga några ord om det pågående arbetet med reformering av våra grundlagar och om hur lagförslaget om offentliga funktionärers tystnadsplikt kommer in i den bilden. Det är ett betydelsefullt reformarbete på det konstitutionella området som genomförts under senare år. En förutsättning för de hittills uppnådda resultaten har varit en målmedveten strävan hos partiernas företrädare att finna samlande lösningar och inte minst en fast beslutsamhet hos dem att stå för gjorda åtaganden. Till de frågor som löstes under arbetet med den nya regeringsformen hörde fördelningen av normgivningsmakten mellan regering och riksdag. Gränsdragningen skulle ske i två steg. Det första togs genom att regeringsformen antogs. Man drog då upp huvudlinjerna. Nästa steg —- en närmare precisering av dessa huvudlinjer — var avsett att ske genom lagstiftning. I proposition nr 8 har regeringen nu lagt fram förslag till en sådan lagstiftning. Utskottet har tillstyrkt det stora flertalet av lagförslagen, men såvitt gäller lagförslaget om offentliga funktionärers tystnadsplikt vill man inte fullfölja arbetet enligt tidigare riktlinjer. Man vill avslå propositionen och därigenom åstadkomma att normgivningen i uppenbar strid med vad som förutsattes under förarbetena i praktiken helt läggs på riksdagen. Utskottets förslag skulle vidare få den under grundlagsarbetet helt oförutsedda effekten att det t. v. blir omöjligt att upprätthålla tystnadsplikten på många viktiga områden. Inom kort kommer konstitutionella frågor att aktualiseras på nytt. Redan under första halvåret väntas massmedieutredningen, offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén och frioch rättighetsutredningen lägga fram sina betänkanden. Det är mot den bakgrunden av stort intresse att få veta vad som ligger bakom oppositionens kursändring. Utskottets torftiga skrivning ger inte särskilt mycket vägledning och knappast heller vad som sagts här i dag. Vad är det i propositionsförslaget som kan ha framstått som till den grad betänkligt? Låt oss på nytt ta en hastig titt på de olika bestämmelserna. I 18 får regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter om tystnadsplikt för att skydda vissa vitala intressen, bl.a. hänsyn till landets säkerhet och den enskildes personliga integritet. Utskottet säger att dessa intressen inte är i rimlig utsträckning preciserade. Justitieombudsmannen hävdar motsatsen, och det är alldeles uppenbart att grundlagberedningen på sin tid utgick från en betydligt lägre grad av precision. Det är också alldeles klart att regeringens handlingsfrihet på området begränsas jämfört med vad som har gällt tidigare. I 2§, som är den enda som innebär att det skapas någon ny tystnadsplikt, förbjuds viss domstolspersonal att i förväg avslöja hur domstolen kommer att döma i ett enskilt fall och att röja vad som har sagts vid överläggningen till dom. Regeln har föreslagits på initiativ av justitieombudsmannen. Är det denna tystnadsplikt som är så betänklig? I 3§ bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om tystnadsplikt i fråga om en noga avgränsad kategori förvaltningsbeslut som rör enskilda, t.ex. ärenden i rättshjälpsnämnder eller hyresnämnder. Det som får förbjudas är också här att avslöja beslutet i förväg och att röja vad som sagts vid överläggningen. Är det här utskottsmajoriteten inte kan hänga med längre? Bestämmelserna i 4 § ger regeringen bemyndigande att föreskriva tystnadsplikt i fråga om handlingar som skall vara hemliga enligt sekretesslagen. En sådan tystnadsplikt har fram till årsskiftet ansetts gälla utan författningsstöd. Bestämmelsen har föreslagits därför att vår nya regeringsform kräver uttryckliga föreskrifter. Här har åberopats justitierådet Romanus påstådda åsikt om att sekretesslagen kan tolkas analogt och anses innebära tystnadsplikt. Om detta vill jag säga att såvitt jag känner till står justitierådet Romanus i dag helt ensam om den åsikten. Det vore ju ett högst bräckligt skydd för våra frioch rättigheter, om kravet på lagreglering av eventuella inskränkningar skulle anses uppfyllt genom dubiösa analogier. Det kan väl heller inte vara 5 §? Där finns en straffbestämmelse som är utformad helt i överensstämmelse med vad som varit brukligt på detta område. I övergångsbestämmelserna får regeringen fullmakt att upphäva tystnadspliktsföreskrifter som inte längre bör gälla. Detta var det hela. Det bör kraftigt understrykas — även om det sagts av tidigare talare — att det s.k. meddelarskyddet enligt tryckfrihetsförordningen inte berörs utom på en enda punkt, i fråga om tystnadsplikten för viss domstolspersonal. Det är alltså detta lagförslag som har fått somliga att bli så oroliga för den demokratiska insynen i myndigheternas verksamhet. Det är dessa bestämmelser som får utskottsmajoriteten att godta att vi under ett par års tid får acceptera att det i princip blir tillåtet för statstjänstemän att för vem som helst avslöja bl.a. vad som står i handlingar som är hemliga enligt sekretesslagen, t.ex. kriminalregisterutdrag och statistiskt material hos statistiska centralbyrån. Uppräkningen kan göras mycket lång. Det är bara att läsa innantill i många av paragraferna i sekretesslagen. Självfallet är risken inte särskilt stor för att statstjänstemännen börjar göra några avslöjanden. Men om det nu inträffar i något eller några fall, hur tänker man sig att skadan för den enskilde skall repareras? Det måste vara till föga glädje för vederbörande att man, som fru Jacobsson gör, hänvisar till att en utredning pågår. Vart har den i andra sammanhang så omskrutna omsorgen om den enskildes integritet då tagit vägen? Herr Johansson i Trollhättan, som är en fin man, vill inte uttala sig om oppositionens bevekelsegrunder för yrkandet om avslag. Jag skall göra det, som jag uppfattar det. Det är nog bara så att frestelsen att tillfoga regeringen ett voteringsnederlag och att få regeringen att framstå som ”mörkmän” har blivit oppositionen för stark. I en sådan situation har omsorgen om den enskildes personliga integritet fått väga lätt. I stället för att lojalt fullfölja intentionerna bakom en grundlag man själv varit med om att besluta använder man den som ett tillhygge i en ansvarslös debatt. Detta är en tankeställare inför det fortsatta grundlagsarbetet. Vågar jag hoppas att beslutsamhetens friska hy hos utskottsmajoriteten nu övergår i eftertankens kranka blekhet? Till sist, herr talman, skall jag kanske inte blanda mig i debatten om Erik Gustaf Geijer. Men jag vill ändå göra den reflexionen att det finns människor som inte tuggar teser i hela sitt liv utan kanske utvecklas och förändras.

Herr talman! På en punkt är jag tacksam för justitieministerns anförande. Han har lagt till rätta det som Olle Svensson har sagt om justitierådet Romanus. Herr Svensson har hela tiden felaktigt påstått att justitierådet Romanus egentligen står bakom propositionen. Nu säger justitieministern själv att justitierådet Romanus är ensam om sin uppfattning. Det är alltså klarlagt att vårt referat av vad justitierådet Romanus har sagt var korrekt. Detta har justitieminister Geijer själv medgett. Justitieministern bortser också helt och hållet från det som står i utskottsmajoritetens betänkande, att regeringen bör komma till riksdagen med förslag om att man skall förordna om tystnadsplikt på särskilt specificerade områden under tiden fram till våren 1976. Vill regeringen göra det kommer vi noga att läsa igenom propositionen och ta ställning i den anda som vi brukar arbeta i när det gäller frågor om offentlighet och enskilds integritet. Vad vi vänder oss mot är svepande bestämmelser som kan användas för tystnadsplikt på de mest olika områden och med effekter som man inte i förväg kan överblicka. Justitieministern menar att oppositionens bevekelsegrunder är att få en ansvarslös debatt där ”frestelsen att tillfoga regeringen ett nederlag blivit övermäktig”. Jag förstår om justitieministern inför risken att förlora en omröstning om en proposition kan bli på litet dåligt humör. Men det är faktiskt så att en rad av justitieministerns partivänner också är motståndare till propositionen. Såvitt jag vet är det bara en enda tidning, Folket, som stöder propositionen. Andra socialdemokratiska tidningar har gått på samma linje som majoriteten i konstitutionsutskottet. Jag vet inte om justitieministern menar att också de har fallit för frestelsen att tillfoga regeringen ett nederlag. Om man nu visste, herr justitieminister, att det var nödvändigt att på våren 1975 anta en lag om tystnadsplikt, varför har ni inte i regeringen under de nästan två år som gått sedan det första beslutet om en ny regeringsform tagit initiativ till någon utredning? Om ni ändå varit så säkra på att det här måste ske på våren 1975 — varför har ni inte gjort det minsta försök att utreda dessa frågor innan ni lägger fram en proposition? Här finns ju tre lagar som skall antas på våren 1976. Vi har en ny massmediegrundlag som man då skall fatta det första beslutet om. Vi har ett frioch rättighetskapitel i regeringsformen som man också skall fatta det första beslutet om. Och vi har ersättning för sekretesslagen som det också är tänkt att riksdagen då skall besluta om. De här lagarna har alla samband med frågan om tystnadsplikten. Varför då inte behandla tystnadsplikten när också de övriga tre lagarna tas upp, alltså på våren 1976?

Herr talman! Vem är det som tuggar teser? Enligt justitieministern var väl just den lilla piken avsedd för mig, men jag tar inte åt mig av den, för jag har ju faktiskt genomgått en utveckling sedan jag var socialdemokrat.

Det är väl inte oförklarligt. Till historieskrivningen bara: Jag vet att Erik Gustaf Geijer utvecklades, men jag tror inte man skall åberopa honom som någon frihetlighetens eller socialismens apostel. Den här betänkliga socialkonservativa inställningen till de fria lönarbetarnas införande under tjänstehjonsstadgan företrädde faktiskt Geijer efter det s.k. avfallet från de konservativa idéerna, så nog var det en något märklig utvecklingskurva han beskrev. Jag vet inte om man kan känna igen någon liknande utvecklingskurva i dagens socialdemokrati.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för upplysningen att utredningen om katalogiseringen och den rättsliga systematiseringen av de oreglerade tystnadsplikterna redan har påbörjats. Så här i slutet av debatten är vi väl inte i det läget att vi kan diskutera paragraf efter paragraf, i synnerhet med tanke på att våra invändningar inte så mycket har gällt detaljerna som själva principen att lägga fram en proposition om tystnadsplikt medan vi har utredningar som arbetar inom detta område. Det är en principfråga, därför att det är den första frågan om riksdagens delegering av lagstiftningsmakten till regeringen. Att närmare diskutera vilka ramar och preciseringar riksdagen skall fastställa vid delegerandet är ju omöjligt innan vi har fått material till grund för bedömningen. Först sedan resultaten av utredningarna har lagts på riksdagens bord kan vi föra den principdiskussion som behövs. Svaret är alltså att för moderata samlingspartiets del är detta i första hand en principfråga. Vi vill invänta resultaten av utredningarna. Sedan kan vi komma tillbaka igen. Och under den tiden är situationen inte på något sätt prekär. Det är ju inte någon katastrofsituation. Om det skulle visa sig föreligga behov av tystnadsplikt på något speciellt område kan ju regeringen — som redan många gånger har sagts från denna talarstol i dag — lägga fram en proposition härom på riksdagens bord.
Herr talman! Herr Jonnergård återkommer till frågan om informationsfriheten.

Och då förstår jag inte, herr Jonnergård, hur informationsfriheten skulle kunna inskränkas genom att regeringen fick detta bemyndigande som föreslagits i propositionen. Sedan hörde herr Ahlmark tydligen inte på när jag förklarade varför vi inte tidigare har satt i gång någon utredning i dessa frågor. Jag vill faktiskt nu inte förlänga debatten utan får hänvisa herr Ahlmark till att läsa utskriften av mitt anförande i kammarprotokollet, där jag gav den redogörelsen. Slutligen får jag säga till her Jörn Svensson i Malmö att det är ju roligt att herr Svensson själv menar att han befinner sig i utveckling. Vi får hoppas att den utvecklingen fortsätter.

Herr talman! Jag går in i denna debatt främst på grund av att jag är ledamot i en av de utredningar som här ofta har förts på tal, nämligen offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén eller OSK som vi vanligtvis kallar den. Även om allt som sägs i utskottets betänkande i hög grad anknyter till OSK:s arbete skall jag inte förlänga debatten genom en argumentering på samtliga punkter. Jag kan så mycket hellre avstå därifrån som den till betänkandet fogade reservationen enligt min mening på ett klargörande och övertygande sätt visar att talet om munkavle på de offentliga funktionärerna saknar allt fog. På grund av min anknytning till OSK vill jag emellertid ta upp två frågor. Den ena —- som inte är på något sätt kontroversiell — gäller den av ett enhälligt utskott förordade utredningen om tystnadsplikter. Jag vill här upplysa om att även OSK uttalat sig för en sådan utredning. Kommitténs ordförande har också tillsammans med massmedieutredningens ordförande uppvaktat justitieministern i detta ämne. Det är glädjande att justitieministern nu meddelat att en utredning skall få denna uppgift.

Men med hänvisning till utskottsmajoritetens skrivning vill jag också säga att någon samordning med det pågående arbetet inom OSK näppeligen kan komma till stånd om inga särskilda åtgärder vidtas. OSK har nämligen redan slutjusterat sitt slutbetänkande, och om tryckeriet inte lägger hinder i vägen bör betänkandet kunna avlämnas inom två tre veckor. Den andra fråga jag vill ta upp —- och det är framför allt den som föranlett mig att begära ordet — gäller sambandet mellan handlingssekretess och tystnadsplikt. Att det föreligger ett sådant samband är allmänt erkänt. Åtminstone i princip måste det t.o.m. framstå som helt självklart att om t.ex. viktiga samhällsintressen eller enskildas intressen till skydd för sin integritet kräver ett undantag från offentlighetsprincipen i form av en sekretessregel, då bör det också vara förbjudet för de tjänstemän som får del av de uppgifter, som anses böra hemlighållas, att muntligen sprida uppgifterna. Jag tycker att det vore mycket egendomligt om man skulle sekretessbelägga handlingarna men inte ålägga tjänstemännen någon tystnadsplikt utan de skulle fritt kunna tala om vad som står i handlingarna i fråga, som inte får lämnas ut. Det är en absurd situation. Hur har då det här sambandet beträffande sekretessen och tystnadsplikten kommit till uttryck i lagstiftning eller rättspraxis? Man kan urskilja två linjer. Den ena markeras av de tystnadsplikter som föreskrivs i lag eller annan författning. Gemensamt för dessa tystnadsplikter är att de avser särskilda områden, t.ex. försvaret eller hälsooch sjukvården, och riktar sig enbart till funktionärer inom resp. område. Tystnadsplikten gäller alltså inte den som i myndighet inom ett annat område får del av upplysningar som en tjänsteman inom t.ex. sjukvårdens område har att tiga om. Samtidigt kännetecknas dessa tystnadsplikter av att de inte gäller enbart uppgifter som kan återfinnas i en handling utan även avser uppgifter som endast bygger på muntliga upplysningar. Beskrivningen av vad som omfattas av tystnadsplikten anknyter emellertid till de grunder som föranlett handlingssekretess på området i fråga. Den andra linjen markeras av rättspraxis ståndpunkt, främst dokumenterad i högsta domstolen. Enligt denna praxis föreligger en generell tystnadsplikt i fråga om innehållet i hemlig handling. Det är denna tystnadsplikt som brukar kallas den oreglerade. Till skillnad från den i författning inskrivna — den reglerade — tystnadsplikten skyddar denna oreglerade tystnadsplikt innehållet i en hemlig handling oavsett var handlingen befinner sig. En handling inom hälsovårdens område skyddas alltså även om den utlämnats till myndighet vars tjänstemän inte är underkastade tystnadsplikt. Däremot gäller den oreglerade tystnadsplikten givetvis inte uppgifter som inte dokumenterats i en handling. Jag har velat dra fram dessa faktiska omständigheter därför att de enligt min mening inte har kommit fram i den allmänna debatten på det här området och inte heller särskilt belysts i utskottets betänkande. Direkt missvisande är det enligt min mening när utskottets majoritet uttalar att läget beträffande den oreglerade tystnadsplikten är svårbedömt. Från den synpunkt som här är av intresse är läget helt klart. Denna tystnadsplikt kan inte längre hävdas. Den upphörde i och med att den nya regeringsformen trädde i kraft. Detta konstaterande är inte, som herr Jonnergård sade i sitt inledningsanförande i dag, någon akademisk debatt, utan det är ett konstaterande av ett faktiskt förhållande. Jag kan inte heller förstå vad majoriteten menar med att hänvisa till ett stort antal straffbestämmelser i brottsbalken som skydd mot missförhållanden, vållade av att tjänstemän avslöjar hemliga uppgifter. Om detta skulle vara sant behövs väl ingen utredning om tystnadsplikten — då är ju tystnadsplikt överflödig. Menar man f. ö. att även sekretessreglerna kan avskaffas? Herr talman! Jag har med det anförda velat särskilt understryka behovet av ett bemyndigande enligt 4 § i den föreslagna lagen, dvs. ett bemyndigande för regeringen att ufärda bestämmelser som ersätter den oreglerade tystnadsplikt som gällde fram till årsskiftet. Det då rådande tillståndet kan inte återställas genom en hänvisning till brottsbalken och inte heller till de i olika författningar reglerade tystnadsplikterna. Det sistnämnda framgår av vad jag förut anfört om det begränsade tillämpningsområdet för dessa tystnadsplikter. Även om risken för allvarliga olyckor eller missförhållanden inte är stor är det enligt min mening mycket otillfredsställande, om riksdagen nu avslår propositionen i vad den avser bemyndiganden av det slag som anges i lagen om offentliga funktionärers tystnadsplikt. Syftet med lagen är främst att bibehålla det tillstånd som hittills rått — ett tillstånd som hittills inte påståtts vara förenat med några allvarliga olägenheter. Icke någon av majoritetens talesmän här har i dag med ett enda exempel visat att hittillsvarande rättspraxis på detta område har varit hämmande för informationsutbytet. Mot denna bakgrund kan det inte heller anses innebära något föregripande av det förestående reformarbetet på detta område att anta lagförslaget med de modifikationer som föreslagits i reservationen. Vi får bara se till att rättspraxis fortfar att gälla fram till nästa år, då riksdagen får möjlighet att pröva frågan på nytt när OSK:s och massmedieutredningens förslag föreligger. Jag tror inte heller att någon av kammarens ledamöter blir förvånad om OSK i sitt betänkande kommer att föreslå att en tystnadsplikt knyts till handlingssekretessen. Herr talman! Jag är övertygad om att ett bifall till propositionen inte på något sätt skulle hämma informationsflödet utan snarare få motsatt effekt. Avsaknaden av bestämmelser om tystnadsplikt får lätt den effekten att tjänstemannen tillämpar det gamla ordspråket att tala är silver men tiga är guld. Tigandet kan då gå ut över även sådant som mycket väl skulle kunnat yppas. Erfarenheter av detta slag är vanliga när det gäller sekretessregler. Låt mig avslutningsvis göra en reflexion. Jag är väldigt förvånad över folkpartiets agerande i denna fråga. Ofta kan man läsa i pressen att herr Ahlmark har talat sig varm för den personliga integriteten och för skydd av denna. Huvudparten av sekretessreglerna är uppställda för att vara till skydd för de svaga i samhället och för den personliga integriteten. Att man från liberalt håll nu vill se till att det inte föreligger någon som helst tystnadsplikt för offentliga funktionärer — detta område har visserligen varit oreglerat, men enligt rättspraxis har det förelegat tystnadsplikt — och inte vill slå vakt om den personliga integriteten förvånar mig verkligen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag uppskattar mycket att herr Hugosson har läst våra motioner, som gäller enskilda människors integritet. Jag antar att han bl.a. syftar på våra datamotioner. Tyvärr tycks han då inte helt ha förstått den liberala grundsynen bakom våra krav på dataområdet. Folkpartiet har inte alls arbetat för sekretess över hela linjen. Vi vill ha bättre skydd mot otillbörligt utlämnande av känsliga uppgifter om den enskilde. Det får t.ex. inte vara så att arbetsgivare och myndigheter kan kolla i körkortsregistret om en person är straffad eller inte. Samtidigt vill vi ha en ökad offentlighet, när den enskilde vill skaffa sig information om vad myndigheter har för sig. Det gäller inte minst för pressen, som ofta förmedlar den angelägna informationen till medborgarna. Detta sägs klart ut i folkpartiets datamotion i år, som jag antar att herr Hugosson syftar på. Där står: ”Rätt utvecklad kan datatekniken ge möjligheter till en mycket större insyn för medborgarna än vad dessa har i dag. Men samtidigt som vi måste öka möjligheterna för den enskilde att ta del av information om en rad förhållanden i vårt samhälle behövs restriktiva lagregler i fråga om den information om enskilda individer som i allt större utsträckning lagras i datorer.” Medborgarna skall alltså skyddas mot myndigheternas insyn, men myndigheterna skall så långt som är möjligt och rimligt öppnas för medborgarnas insyn. Det är vad vi hävdar. Regeringen vill inte göra den skillnaden utan begär en fullmakt av riksdagen att få sätta tystnadsplikt på myndigheter, vare sig det leder till bättre skydd för den enskilde eller till större svårigheter för den enskilde att få information om viktiga samhällsförhållanden. En sådan fullmakt vill vi inte ge regeringen. Vi vill i stället ha en ordentlig genomgång av behoven av tystnadsplikt så att riksdagen får möjlighet att fatta beslut som på samma gång stärker den enskildes integritet och pressens omistliga roll såsom en oberoende granskare.

Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att jag imponerade på herr Jonnergård och att han ansåg mig vara en expert. Men om herr Jonnergård hade följt arbetet i konstitutionsutskottet, hade han kunnat lyssna till justitiekanslern, som är ordförande i OSK och som vid en hearing under behandlingen av denna proposition har delgivit utskottet de synpunkter som jag redovisade för kammaren. Det hade inte varit några nyheter för herr Jonnergård, om han hade lyssnat när OSK:s ordförande besökte konstitutionsutskottet. Frågan är bara, säger herr Jonnergård, när man skall göra en förändring. Den uppfattningen har även jag. Om man skall bedöma frågan i hela dess vidd, skall man göra det när man har alla tre utredningarna på bordet, remissbehandlade och kanske i form av propositioner. Innan dess skall man inte göra någon förändring, vilket emellertid är det som har skett i och med att den nya regeringsformen har trätt i kraft. Propositionen innebär bara att man skall bibehålla status quo fram till dess man kan göra denna bedömning. Den kan man alltså göra 1976, men eventuella nya regler kan inte träda i kraft förrän tidigast den 1 januari 1977, eftersom detta är kopplat till en ändring i grundlagen. Till herr Ahlmark vill jag bara säga att dataområdet var ett väldigt dåligt exempel. Det är ett av de få områden som inte alls berörs av denna proposition och där vi har en i datalagen inskriven generell tystnadsplikt. Jag trodde att herr Ahlmark i detta sammanhang ägde så stor kunskap att han visste att det finns en lagstadgad tystnadsplikt i datalagen.

Herr talman! Jag kan fatta mig kort. Herr Johansson i Trollhättan säger att jag har varit aggressiv. Här har han själv sagt att vi med utskottets linje kan komma in ”i den stora oredan.” Herr Svensson i Eskilstuna påstod att här går man i ”armkrok med kommunisterna”, att det var en ”ohelig allians”, att ”de militanta tagit makten”. Herr Lennart Geijer sade att ”frestelsen att tillfoga regeringen ett nederlag har varit för stor”, och därför driver man här en ansvarslös kampanj. Så mild har man alltså varit på den andra sidan. Mot detta har jag då sagt att vi skall inte ha någon munkavleparagraf. Det har jag grundat på framför allt två skäl. För det första har man från många håll sagt att ett allmänt bemyndigande åt regeringen att utfärda förordningar om tystnadsplikt leder till en minskning också av informationen till pressen. Detta sägs av pressens egna organisationer, och det medges t.o.m. av flera av dem som vill ha den här lagen, t.ex. justitieombudsmannen. Jag läser ur referatet av vad JO sade inför utskottet. Han ville alltså ha lagen men medgav ändå detta: ”Wennergren berörde därefter effekten av den nya lagstiftningen när det gällde nyhetsflödet till pressen. Han menade, att utfärdandet av regeringsförordningar om tystnadsplikt faktiskt skulle innebära att informationen till pressen minskade även om meddelarskyddet i sådana fall ej kan genombrytas.” Det andra skälet är att den här lagen, framför allt den första paragrafen, är mycket allmänt hållen. På lösa grunder skall regeringen få utfärda tystnadsplikter på de flesta områden och dessutom till lägre instanser få delegera befogenheten att utfärda tystnadsplikt. Vi vet inte hur regeringen tänker använda den rätten. Det är alltså föreningen av dessa två saker — att det blir en minskning av informationerna till pressen och att lagen är mycket svepande och kan nyttjas på ett långtgående sätt — som gör att många har kallat det här för en munkavleparagraf. Jag har inget att erinra mot den karakteristiken.

Herr talman! Flera talare har i debatten uppehållit sig vid sambandet mellan tystnadsplikt och meddelarskydd. Ibland har man nästan fått intrycket att somliga tror att bara vi lämnar meddelarskyddet okränkt och till skillnad från den famösa departementspromemorian inte inför några nya tystnadsplikter av den karaktär som bryter meddelarskyddet, då är allting väl beställt. Men riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Meddelarskyddet är egentligen en nödfallsåtgärd, en säkerhetsventil i lagsystemet. Den som bryter mot en sekretessbestämmelse eller en tystnadsplikt är ju likafullt en brottsling, även om samhället så att säga har avhänt sig möjligheten att uppspåra och lagföra brottslingen. Det är naturligtvis en säkerhetsventil som är nödvändig och nyttig att ha men som man helst ser inte behöver tillgripas särskilt ofta, så att mängder av brott lämnas opåtalade därför att vi ser till högre intressen — yttrandefriheten och informationsfriheten. Det är bra att meddelarskyddet finns, men det är inte bra om det skall bli den enda och ständiga möjligheten att bedriva information och utnyttja sin yttrandefrihet. Dessutom är meddelarskyd det f. n. begränsat just till meddelare till tryckta skrifter. Det finns många andra sammanhang där man kan utnyttja sin yttrandefrihet än just i tryckta skrifter, och då fungerar inget meddelarskydd. En ledamot av denna kammare berättade för inte länge sedan hur han i ett statsdepartement hade blivit vägrad tillgång till information som han ansåg sig behöva för sitt arbete som riksdagsman, för sitt deltagande i den offentliga debatten. Man hänvisade till att dessa uppgifter var hemliga och belagda med tystnadsplikt. Om nu någon tjänsteman hade lämnat honom de begärda uppgifterna är det fullt möjligt att departementschefen eller statssekreteraren funnit att någon här hade begått ett brott mot sin tystnadsplikt, kanske en oreglerad tystnadsplikt given av förman i tjänsten. Den tjänstemannen hade då inte varit skyddad av något meddelarskydd utan hade kunnat uppspåras och ställas till ansvar därför att den utlämnade uppgiften hade kommit att användas här i riksdagens talarstol och inte i någon tryckt skrift. Meddelarskyddet är alltså inte det där riktigt fullgoda säkerhetsnätet under den som skulle kunna råka illa ut. Man skall emellertid också ha klart för sig att meddelarskyddet inte innebär att publicering av en uppgift som borde vara hemlig skulle förbli opåtalad helt och hållet. Det är bara det att man flyttar ansvaret. Publiceringen är i och för sig ett brott, men till ansvar ställs den som enligt tryckfrihetsförordningen är ansvarig för den tryckta skriften. Om det är en tidning blir det den ansvarige utgivaren. Meddelaren går fri, men brottet blir beivrat och straff utmätt i de allra flesta fall; de är inte så många. Sedan tycker jag nog, herr talman, att det från olika håll använts en del överord i den här debatten. Visst finns det väl nyanser, det gör det alltid i riksdagen när majoriteter sammansätts av flera partigrupper. Det hör ju till tekniken för ärendebehandlingen i detta hus att vi till sist skall komma fram till en ganska brutal motsättning mellan helst inte fler än två alternativ, som skall ställas emot varandra i en votering. Det är ganska klart att det bakom varje sådant alternativ kan stå människor med olika nyanser i sin uppfattning och dessutom med litet olika sätt att uttrycka sig. Det är ingenting ovanligt eller konstigt med det. Jag vill dock inte karakterisera den föreslagna lagen som en munkavlelag. Jag vill inte göra gällande att det stora mörkret skulle ha sänkt sig över landet, om denna lag hade blivit antagen. Det är enligt min mening att gå för långt, precis som det enligt min mening är att gå för långt att å andra sidan hävda att vi nu riskerar — för att inte lägga in mera i Hilding Johanssons ord än han vill stå för — att gå in i den stora oredan. Jag tror att också det är överord. Det är ju inte så att allting lämnas helt fritt. Reservanterna har på s. 20 i betänkandet infört en vacker skiss, där de på ett mycket instruktivt sätt klargör vad som gäller beträffande olika tystnadsplikter efter den 1 januari detta år. Det förefaller t.ex. som om herr Hugosson tror att allt det som är belagt med handlingssekretess enligt sekretesslagen nu fr.o.m. den 1 januari är alldeles fritt för muntligt utlämnande. Men så är det ju inte alls. Det är inte så att man i våra socialförvaltningar, i vårt polisväsende, i vår läkarkår och i alla andra sammanhang där man arbetar under rätt rigorösa tystnadsplikter, med ledning av sekretesslagen sluter sig till vad man inte får säga. Där står vad de inte får lämna ut, och dessutom finns en därur härledd tystnadsplikt. Men det viktiga är ju att alla arbetar efter skriftliga reglementen och instruktioner. Det är det som i skissen på s. 20 kallas instruktioner m.m. utfärdade av förvaltningsmyndighet eller kommuner. Det finns mängder av sådana instruktioner m.m., som är parallella till sekretesslagen och som förbjuder muntligt utlämnande av samma uppgifter som sekretesslagen förbjuder att man lämnar ut skriftligt. Bestämmelserna i den ena är inte beroende av föreskrifterna i den andra för att äga giltighet. Reservanterna skriver också själva som kommentar till sin skiss att tystnadsplikter som är givna i instruktioner, utfärdade av förvaltningsmyndighet eller kommuner, enligt övergångsbestämmelserna till regeringsformen gäller tills vidare. Detta måste avse de allra flesta tystnadsplikter. Det är inte det normala sättet att ålägga folk tystnadsplikt att man hänvisar till sekretesslagen och meddelar att det du inte får lämna ut i handling får du inte heller säga muntligt. Det normala är att utfärda en instruktion. Sådana finns på de flesta ställen och gäller tills vidare enligt övergångsbestämmelserna. Läget är alltså inte fullt så allvarligt som situationen här utmålas. Om detta vet både herr Hugosson och jag alldeles för litet, och det är därför vi vill ha en utredning. Vi vet inte hur många av tystnadsplikterna som är givna i instruktioner och reglementen, men jag tror att vi är överens om att det är ett stort antal. Det är antagligen det normala sättet för reglering av tystnadsplikt. Vi behöver få veta hur många det är fråga om, och därför bör en inventering göras. Då — och det är egentligen det debatten gällt hela dagen, när den inte har rasat ut i alltför mycket hårda ord — återstår i stort sett bara frågan: Är det så bråttom att vi i dag måste fatta beslut om en provisorisk lag? Är det någon ko på isen? Därför är väl också herr Ahlmarks fråga relevant: Har det hänt någonting hittills? Nej, det har det inte. Nu har en sjättedel gått av den stora oredans tid, som vi kunde råka in i enligt herr Hilding Johansson, och ingenting har hänt. Det är inte fråga om någon lång tid och det är inte heller några stora och farliga risker vi möter. Jag menar att reservanterna måste bevisa att det är ovillkorligen nödvändigt att vi nu inför denna lag och inte kan vänta ett år med detta. Vad det gäller är alltså inte: Skall vi eller skall vi inte ha fritt fram för skvallertackor i vårt land? Det skall vi inte ha enligt någotdera systemet, utan vad det gäller är om vi inte i detta liksom andra fall kan — framför allt därför att det gäller ett så oerhört viktigt område — lagstifta i den ordning som vi brukar följa, dvs. med sammanhang och logik och efter vederbörlig utredning? Det är egentligen bara det frågan gäller.
Herr talman! Hela mitt anförande, herr Carlshamre, kretsade kring de oreglerade tystnadsplikter som har anknytning till sekretesslagen. Det exempel som herr Carlshamre gav här ifrån talarstolen är riktigt; där finns reglerade tystnadsplikter och där händer ingenting. Men på de områden där det inte finns någon reglering — och herr Carlshamre har rätt i att vi inte vet hur många de är — finns det ingen tystnadsplikt. En annan sak som jag också tog upp i mitt anförande var att en handling som är sekretessbelagd i en viss förvaltning med tystnadsplikt knuten därtill är sekretessbelagd även i en annan förvaltning, som kanske lånar över handlingen. Men på det förvaltningsområdet finns det kanhända ingen reglerad tystnadsplikt, och då uppstår det egendomliga att man har tystnadsplikt och sekretess hos en myndighet, medan man hos den andra myndigheten har sekretess men ingen tystnadsplikt. Det är sådana här egendomligheter som uppstår under tiden fram till dess att vi får en reglering på området.
Herr talman! Jag vill bara ge en replik till i första hand herr Johansson i Trollhättan, som sade att vi har opponerat oss mot att ge ett generellt bemyndigande till regeringen. Han tillade att vi dessutom är mot att ge ett speciellt bemyndigande och anförde som exempel på det 2§ i propositionens lagförslag. Den paragrafen har faktiskt inte varit kontroversiell över huvud taget. Att vi inte har velat gå med på den nu beror på att vi anser att den — naturligtvis — måste redigeras om för att kunna bli antagen av riksdagen. Denna enda paragraf kan inte stå kvar under den rubrik som propositionen föreslår. I fråga om det generella bemyndigandet slog herr Johansson i Trollhättan fast att vad meningsskiljaktigheterna gäller är om vi behöver ett provisorium eller inte. När man sedan har talat närmare om detta har både herr Johansson och sedan herr Hugosson yttrat sig så, att det gällde att hålla kvar det rättsläge som fanns före den 1 januari 1975; herr Johansson har sagt att det gällde att återställa situationen före den 1 januari 1975. Det måste jag opponera mig mot om igen; jag har gjort det flera gånger tidigare i dag. Jag menar nämligen att de oreglerade tystnadsplikterna var av typen en förmans tillsägelse, en tystnadsplikt som skulle framgå av omständigheterna eller av sakens natur. Den rättspraxis som föreligger på det området är mycket mager, men den som finns visar att det ständigt har varit oklart om en oreglerad tystnadsplikt har förelegat eller inte. Om man nu skulle ge sig till att precisera sådan tystnadsplikt i författningstext, vore det — vill jag nästan säga — naivt att tro att man därmed skulle kunna fastställa ett rättsläge som tidigare har varit oklart. Precisering av ett tidigare oklart rättsläge måste ju i och för sig innebära förändringar. Jag tycker att det är en aning vilseledande när man i dag hela tiden slår på att vi behöver provisoriet för fastställande av ett rätts = Nr 46 läge, när det både teoretiskt och praktiskt inte ligger till på det sättet. Onsdagen den